Herr talman! Siv Holma har ställt följande frågor till mig. 1. Avser jag att, med anledning av den senaste tidens påvisade brister i banunderhållet, verka för ökat anslag för underhåll av våra järnvägar? 2. Avser jag att, med anledning av den senaste tidens påvisade brister i banunderhållet, verka för att Trafikverket i egen regi ökar kontrollen av underhållet av järnvägen? 3. Har jag tagit några initiativ för att riksdagen ska få information om uppnådd effektivitet med olika upphandlings och kontraktsformer inom Trafikverket? 4. Har jag vidtagit åtgärder för att Trafikverkets strategier och beslut om upphandling motiveras utifrån empiriskt underlag? 5. Avser jag att ta några initiativ för att stärka Infranords roll som underhållsorganisation? Alliansregeringen genomför nu den största satsningen någonsin på järnvägsunderhållet i Sverige över en längre period för att vinna tillbaka medborgarnas förtroende för järnvägen. Jämfört med 2006 då Socialdemokraterna, med stöd av Vänsterpartiet och Miljöpartiet, styrde har underhållsanslaget fördubblats till dagens nivå. De underhållsbehov som Trafikverket har redovisat har regeringen mött genom att avsätta 86 miljarder kronor till järnvägsunderhåll och reinvesteringar under perioden 2014-2025. Utöver anslagen disponerar Trafikverket även de intäkter som banavgifterna ger och som oavkortat går till att underhålla järnvägen. Höjda anslag är dock inte tillräckligt för att skapa en robust och tillförlitlig järnväg. De medel som anslås måste också användas effektivt. Trafikverket ska i sin beställarroll oavsett organisationsform säkerställa att anläggningarnas funktion och tillstånd över tid kontrolleras, att eventuella brister dokumenteras och att åtgärder tas fram och prioriteras. Det är dock tydligt att Trafikverket i sin roll som beställare måste öka kontrollen av underhållet av järnvägen. Det är helt oacceptabelt att allvarliga brister upptäcks inom järnvägen utan att snabba och konkreta åtgärder vidtas. Trafikverket har därför helt nyligen fått ett uppdrag att senast den 31 december i år redovisa hur myndigheten avser att förbättra arbetet med att åtgärda inrapporterade fel i den järnvägsinfrastruktur som myndigheten ansvarar för. För att säkerställa en effektiv tillsyn har också Transportstyrelsen fått i uppdrag att till den 31 mars nästa år redovisa hur tillsynen av infrastrukturförvaltares och järnvägsföretags underhållsverksamhet kan bli mer effektiv och vid behov också skärpas. I enlighet med vad riksdagen har gett regeringen tillkänna finns det vidare skäl att se över hur järnvägens organisation kan förbättras så att den på bästa sätt möter framtidens krav på ett effektivt och hållbart transportsystem. Regeringen beslutade därför den 8 maj i våras att ha en särskild utredare som ska göra en översyn av järnvägens organisation. Den första delen av uppdraget - att göra en funktionell beskrivning av järnvägssystemet samt att inventera potentiella förbättringsområden - överlämnades till regeringen den 2 december 2013. I den andra delen av uppdraget ska utredaren, utifrån regeringens kommande tilläggsdirektiv, föreslå förändringar som kan leda till förbättringar av järnvägens funktionssätt. Ett potentiellt förbättringsområde som identifierats i delbetänkandet är byggande och underhåll av infrastrukturen där just Trafikverkets beställarroll lyfts fram. För att klara den rollen bör det enligt utredaren övervägas om Trafikverket bör ha egna resurser för kännedom om och kontroll av anläggningen. Riksdagsledamöterna har tidigare i dag getts möjlighet att ställa frågor kring innehållet i delbetänkandet och ha synpunkter på det fortsatta utredningsarbetet. Jag kommer att noga gå igenom det som utredaren lagt fram och ta ställning till det. Jag vill i detta sammanhang passa på att nämna ett kommande uppdrag till Trafikverket i regleringsbrevet för nästa år. I Europaparlamentets och rådets direktiv av den 21 november 2012 om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde föreskrivs att infrastrukturförvaltare ska upprätta och föra ett register över de tillgångar de är ansvariga att förvalta. Trafikverket kommer i enlighet med det att ges i uppdrag att redovisa vilka kostnader eller andra konsekvenser som myndigheten bedömer kan uppstå till följd av nämnda krav. Behovet av att förbättra produktiviteten i våra underhålls och investeringsarbeten är stort. Regeringen tillsatte därför 2009 Produktivitetskommittén för att utreda och komma med förslag till lämpliga åtgärder. Kommittén förordar en ökad andel totalentreprenader i förhållande till de traditionella utförandeentreprenaderna. Kommittén framhåller att "erfarenheter såväl i Sverige som utomlands tyder på att totalentreprenadformen leder till att projekterings och byggfasen genomförs snabbare, att kostnadsökningarna blir mindre, att tidsförskjutningar uppstår i mindre utsträckning och att kvaliteten är lika eller bättre." Det framhålls också att det ankommer på beställaren att ha en tydlig beskrivning av de funktionskrav som ska gälla samt att ha en väl strukturerad och tillförlitlig leveranskontroll.

Herr talman! I SVT Östnytt den 20 november uppdagades en brist på åtgärder i underhållet av våra järnvägar. Av 61 stora urspårningar sedan 2008 var bristerna kända på över 20 av olycksplatserna men ändå inte åtgärdade. En forskare vid namn Rebecca Forsberg konstaterar att frågan inte är om det kommer att hända en allvarlig olycka. Frågan är i stället när den kommer att hända. Konsekvenserna av det bristande järnvägsunderhållet är alltså mycket allvarliga. Frågan är om statsrådet har tillräckliga insikter om hur katastrofalt dåligt järnvägsunderhållet är och framför allt om hur det förebyggande järnvägsunderhållet utvecklats de senaste åren. Vad jag kan förstå har kostnaderna ökat samtidigt som skattebetalarna fått mindre underhåll för de satsade pengarna. Jag såg en siffra från näringslivet; deras merkostnader för urspårningar och bristande järnvägsunderhåll beräknades till minst 100 miljoner kronor per år! För tågresenärerna blir detta mycket allvarligt i en tid då tågresandet ökar och när det samtidigt finns en stark folklig opinion för mer klimatsmarta transporter, där tågen har sin självklara plats. Vänsterpartiet menar att orsakerna till tågkaoset är att ett avreglerat järnvägssystem har lett till söndersplittring otillräckliga anslagsnivåer för både investeringar och underhåll inom järnvägen bristande organisation för ett tydligt helhetsansvar för underhållet bristande kvalitetssäkring i nuvarande upphandlingsformer hos Trafikverket. Det blir alltmer tydligt att underhållskulden för våra järnvägar växer. Det innebär försämringar för resenärer och företag när det gäller både pålitligheten och säkerheten. Det ger också effekter för de anställda inom järnvägen. Infrastrukturministern skryter om att regeringen satsar historiskt mycket på järnvägen. Samtidigt varslas 700 underhållsarbetare om uppsägning. Statsrådet verkar vara mer intresserad av att satsa skattemedel på att utveckla järnvägsunderhållsbranschen i sin helhet framöver än att åtgärda den stora underhållsskulden. Statsrådet verkar inte heller se några problem i att 700 underhållsarbetare varslas om uppsägning - arbetare som skulle behövas om statsrådet menade allvar med att göra det förebyggande underhållet bättre. Vad jag har förstått har BB Rail köpts upp av Strukton. Det innebär att vi bara har två heltäckande entreprenörer på marknaden. Att man i det läget inte utnyttjar Infranord har jag svårt att förstå. Hur får statsrådet ihop att det samtidigt som regeringen satsar historiskt stora summor på järnvägsunderhållet varslas 700 underhållsarbetare? Kan statsrådet utveckla regeringens syn på Infranord och dess betydelse för att klara det förebyggande underhållet? Herr talman! Järnvägsfrämjandet, Seko och Resenärsforum konstaterar att Sverige efter Portugal är det västeuropeiska land som satsar minst på järnvägsunderhåll räknat per spårkilometer. Det visar statistik från Internationella järnvägsunionen, UIC. Samtidigt klarlägger de att endast Vänsterpartiet och Miljöpartiet når rätt nivå för järnvägsunderhållet i sina budgetförslag. Statsrådet har helt rätt i att höjda anslag inte är tillräckligt för att skapa en robust och tillförlitlig järnväg. Men det är en förutsättning för att komma till rätta med underhållsskulden.

Herr talman! Efter nästan åtta år med moderatledd regering visar SVT:s granskning på häpnadsväckande brister i det svenska järnvägsunderhållet. Efter granskningen har även Riksrevisionen granskat underhållet och kritiserat regeringens arbete. Ministern säger att regeringen storsatsar, och att detta "ger företag inom branschen goda förutsättningar att utvecklas positivt". Men företagen i branschen varslar ju om uppsägningar. Över 700 av järnvägens underhållsarbetare har varslats om uppsägning under den tid regeringen påstår sig ha satsat. Riksrevisionen är inte heller imponerad av regeringens påstådda satsningar. Man riktar allvarlig kritik mot järnvägsunderhållet och skriver: "Trafikverket har i stor utsträckning haft svårigheter att omsätta extra anslagsmedel i genomtänkta åtgärder vid regeringens tilldelning av extra anslagsmedel." Det är helt enkelt så att regeringens så kallade satsningar kan se fina ut i tabeller och stapeldiagram. De har dock inte lett till bättre underhåll. I stället har ryckigheten i underhållsanslagen lett till att två underhållsarbetare om dagen har varslats om uppsägning. Riksrevisionen fortsätter: "Trafikverkets organisering av myndighetens underhåll av järnvägsnätet fungerar inte ändamålsenligt.

Herr talman! Ja, som nämnts här har SVT Östnytt under hösten avslöjat mycket allvarliga brister vad gäller underhållet av våra järnvägar. 61 stora tågurspårningar de senaste fem åren är illa. Än värre är det att orsaken i över 20 fall var fel som Trafikverket kände till innan olyckan men som inte åtgärdats. Östnytts granskning visar med smärtsam tydlighet på allvarliga systemfel. Siv Holma och Anders Ygeman har beskrivit orsaker till tågkaoset och vilka allvarliga konsekvenser det får att underhållet är så pass undermåligt. Vad görs då? Jo, Trafikverket stänger nu banor som är i dåligt skick i stället för att åtgärda felen. Ett aktuellt fall är bansträckan mellan Mellerud och Billingsfors, som Trafikverket stänger helt efter julhelgen. Detta meddelades med bara några dagars varsel, utan föregående dialog med de företag som transporterar pappersmassa och virke på banan. Så får vi mer gods på väg i stället för på järnväg - företagen har helt enkelt inget val. Detta är förstås illa med tanke på både klimat och trafiksäkerhet. Liksom många företag vill transportera gods på järnväg vill allt fler privatpersoner resa med tåg. Men många vågar inte längre ta tåget eftersom de inte vill riskera att inte komma fram i tid. Trafikverket måste få både direktiv och förutsättningar att hantera problemen genom att åtgärda fel och rusta upp banor i stället för att stänga ned dem. Det är ju en sorglig kapitulation. Samtidigt som behoven av underhåll är enorma och akuta och olyckorna ökar, som har nämnts här, varslas alltså över 700 underhållsarbetare på grund av arbetsbrist. Det går inte ihop, för att uttrycka sig försiktigt. Regeringen har gått in med kortsiktiga och tillfälliga satsningar på underhåll. Visst är alla tillskott välkomna - det behövs mer pengar till underhåll - men för att få ut mesta möjliga av pengarna krävs förutsägbarhet och en långsiktig och stabil finansiering på en högre nivå så att underhållsinsatserna kan planeras bättre och vi får ut mesta möjliga underhåll av pengarna. Men det är inte bara pengar som behövs. Det behövs ordning och reda i en organisation som har helhetsansvar. Att Trafikverket ska ha kunskap om sitt eget järnvägsnät, dess skick och underhållsbehov borde vara självklart, men Riksrevisionen pekar på att Trafikverkets kunskap är otillräcklig. Med nuvarande uppstyckade, fragmenterade organisation där felsökning och kontroll av att felen åtgärdas delegeras till samma entreprenörer som utför underhållsarbetet blir det självklart svårt för myndigheten att ha kontroll över järnvägsnätets tillstånd och underhållsbehov. Därför undrar jag hur statsrådet ser på delresultaten från Gunnar Alexanderssons utredning om järnvägens organisation som nyligen har presenterats, särskilt hans rekommendation att överväga om Trafikverket för att klara sin roll som beställare åtminstone bör ha egna resurser för kännedom om och kontroll av anläggningen. Vad tänker statsrådet? Räcker det, eller krävs det mer och i så fall vad? Det skulle jag gärna vilja höra statsrådet utveckla lite. Herr talman! Jag vill ta upp ännu en intressant fråga i detta sammanhang, nämligen underhållskapaciteten i depåer. Den har inte ökat trots att tågtrafiken har ökat. Jernhusen har i dag en dominerande ställning på marknaden för underhållsdepåer men saknar ett tydligt ansvar för detta. Jag vill därför fråga om infrastrukturministern avser att ge Jernhusen ett tydligt ansvar för att tillhandahålla underhållsdepåer i tillräcklig omfattning.

Herr talman! Från den ena eländesdebatten till den andra - det råder verkligen elände i Sverige. Låt mig ge några exempel. Fler än någonsin åker tåg i det här landet. Det fraktas mer gods på järnväg än någonsin i det här landet. Det avgår fler tåg än någonsin i det här landet. Det är verkligen ett elände! På Stockholms central är det fullt med passagerare, inte för att de står och väntar på försenade tåg utan för att de ska åka till Uppsala, Strängnäs, Eskilstuna, Västerås och inte minst Lund. Det är otroligt bara detta att vi har fått en uppgång i tågtrafiken. Jag är så gammal att jag kommer ihåg att allt inte säkert var bättre förr. Jag ska med talmannens tillåtelse berätta en historia från den tid då Sven Hulterström, socialdemokrat från Göteborg, eller möjligen Georg Andersson, Umeå, var kommunikationsminister. Vid den tiden inträffade det att det utbröt ett oväder i Stockholmsområdet. SJ:s dåvarande trafik och säkerhetschef, som hette Yngve Gelotte och som fortfarande är i livet, intervjuades av tidningen Expressen. Han fick frågan: Hur är det möjligt att alla tåg i hela Stockholm står stilla utom Roslagsbanan? Han hade ett ganska bra svar på detta: Vi håller på att modernisera hela tågnätet utom Roslagsbanan. Den går med gammal och beprövad teknik. Lite av detta är ju problemet. Jag tror inte att man ska sätta gränsen vid 2006 och säga att allt har blivit sämre eller bättre sedan dess. Man måste konstatera att det fanns ett underhållsberg när det gäller tågtrafiken i Sverige. Det fanns beslut som inte var fattade över huvud taget, till exempel om byggandet av Citybanan i Stockholm, som är ett jättelikt projekt. Det är det största i Sverige sedan 1871. Detta att vi hade ett sådant underhållsberg har tvingat fram väldigt stora satsningar, som statsrådet Elmsäter-Svärd har redovisat här, för att ta igen vad som saknades. Nej, det var inte bättre förr, men förhoppningen är nu - och det är det verkligt positiva - att den nuvarande oppositionen, som tidigare styrde järnvägspolitiken i landet och bidrog till denna väldiga underfinansiering av underhållet, äntligen har vaknat. Det tror jag är väldigt bra. Herr talman! Jag hoppas att inte den här debatten pågår alltför länge, för kl. 18.39 kommer min son med tåget från Lund till Stockholm, och då ska jag ta emot honom.
Herr talman! Anders Ygeman hävdar med bestämdhet att det behövs ett regeringsskifte för att få ordning på järnvägen. Jo, jag tackar! Det har prövats, och det har misslyckats. Det tog inte lång tid att rasera järnvägen när den tidigare socialdemokratiska regeringen år efter år hårdnackat sade till Banverket: Nej, ni får inte de anslag som ni har äskat. Så har vi en eftersatthet i underhållet. När jag tillträdde som statsråd hösten 2010 hade människor ett sjunkande förtroende för järnvägen, inte minst på grund av de snöoväder som hade varit, de brister som fanns och de förseningar som var vanliga. Hela förtroendet var på väg att raseras. Då var min klara uppfattning att om vi ska få ordning på järnvägen måste vi börja med att vårda det vi har, för den järnväg som har funnits under lång tid ska också användas i morgon. Det är först på senare år som den nya myndigheten Trafikverket också har sett över hur vår järnväg egentligen mår och konstaterat att bäst-före-datum finns på rätt många komponenter som det kommer att ta tid att återställa och byta ut och att man måste göra reinvesteringar. Det är alldeles riktigt att vi har haft ökande brister inom järnvägen. Det har också uppmärksammats, och det skulle vara helt oacceptabelt om det finns brister som uppmärksammas men som man inte gör något åt. Därför har också Trafikverket fått i uppdrag att se över på vilka fler sätt man kan arbeta med de brister som upptäcks, så att man också åtgärdar dem. Också Transportstyrelsen har i uppdrag att se över om det är något mer man kan göra som är kopplat till underhållsdelen när det gäller såväl infrastrukturen och spåren som fordonen. Vi har i dag inte någon enhetlig form av besiktning. Nu har det påbörjats ett försök mellan olika tågoperatörer, Transportstyrelsen och Trafikverket där man ska kunna titta på både hjul och spår, för de är beroende av varandra. Jag kan inte låta bli att fundera på Annika Lillemets inspel här. Ena stunden får vi i regeringen kritik för att vi gör kortsiktiga insatser, och i nästa andetag får regeringen kritik för att vi tilldelar extra pengar. Låt mig vara tydlig. Om man tycker att det är ett problem att underhållet på järnvägen är eftersatt måste det tillkomma mer resurser. Den här regeringen har under den nuvarande planperioden betydligt mer pengar till drift och underhåll än vad som var fallet 2004-2005, när S, V och MP tillsammans styrde över järnvägspolitiken. Vi har också för det långsiktiga behovet pekat ut att de år som nu kommer, från 2014 till 2025, höjer vi anslaget ännu mer. Är det då mindre eller mer till underhållet? Jag förstår att det blir väldigt förvirrande för den som lyssnar på den här debatten eller följer medierna, men för mig är det väldigt tydligt: 86 miljarder är mer än dubbelt så mycket som 42 miljarder. 42 miljarder till drift och underhåll var det som S, V och MP tidigare bidrog med. 86 miljarder är det som vi har pekat ut. Eftersom vi också vill göra tydligt för Trafikverket att man ska komma i gång med tidigare insatser om man har möjlighet till det, för den nationella planen ska det fattas beslut om först till våren, kommer vi i morgon att fatta beslut om att man får ytterligare 600 miljoner för 2014. Det har gjorts extrainsatser tidigare år, och det har också gjort att man har kunnat göra insatser mycket tidigare. Jag ser inte det som ett problem utan som en förutsättning.

Herr talman! Jag ska ta upp vissa förhållanden som tas upp i Riksrevisionens rapport Tågförseningar - orsaker, ansvar och åtgärder . Där konstateras bland annat att upphandlingen och kontrakten inte styrs tillräckligt mot ökad kvalitet i underhållsentreprenaderna. Man säger också att Trafikverket saknar tillräcklig kunskap om tillståndet och underhållsbehovet i järnvägssystemet. Nu talar infrastrukturministern om att de har fått ett särskilt uppdrag, vilket jag naturligtvis välkomnar. Man är också väldigt kritisk mot att regeringen saknar överblick och det underlag som behövs för att kunna styra de statliga och privata aktörerna ändamålsenligt i de komplexa järnvägsfrågorna på ett sätt som minimerar tågförseningarna. Regeringen har inte gett myndigheter och övriga aktörer de förutsättningar och incitament som krävs för att förebygga tågförseningar. Kanske är vi på väg nu - det kan man fundera över när man lyssnar på infrastrukturministern. Jag noterar emellertid att statsrådet ser positivt på att Trafikverket i egen regi ska öka kontrollen av underhållet av järnvägar. Men sedan är det stopp. Här hade jag önskat att regeringen skulle vara tuffare och ålägga Trafikverket att vidta åtgärder för att få ett förbättrat underhåll. Jag blir oerhört besviken över statsrådets ambition när det gäller att förbättra kvaliteten i underhålls och investeringsarbeten. Hon hänvisar till en snart fem år gammal produktivitetskommitté. Kommittén framhåller att totalentreprenader ger lika eller bättre kvalitet. Statsrådet nämner inte med ett enda ord Riksrevisionens rapport, där det konstateras att det saknas belägg för att upphandling med totalentreprenad ökar kvaliteten. En totalentreprenad innebär att entreprenören ska ta på sig en stor del av projekteringen, så stor som möjligt, för att därigenom kunna känna ansvar för att anläggningen ska fungera som avsett. Granskningen från Riksrevisionen ger inte stöd för att denna strategi är ändamålsenlig. De mätningar som är gjorda visar inte på högre kvalitet. Riksrevisionen riktar i stället kritik mot regeringen, som har varit för passiv och okritisk och inte efterfrågat underlag för de åtgärder som Trafikverkets nya upphandlingsstrategi påstår har lett till högre kvalitet. Med anledning av den otillräckliga styrningen från regeringens sida vill jag få svar på följande fråga: Vore det inte på sin plats att statsrådet redan nu vidtar åtgärder för att minska tågförseningarna och stärka säkerheten genom en förbättrad upphandling av underhållsinsatserna? Herr talman! Trafikverket följer inte upp underhållsentreprenaderna för att garantera att de uppfyller sina förpliktelser om avtalad kvalitet i underhållet. Det saknas besiktningar av anläggningarna. Trafikverket saknar tillräcklig riskhantering, kopplad till underhållskontrakten, och ett systematiskt arbetssätt för återkoppling av underhållsarbetet. Man gör inte heller uppföljningar av hur vidtagna underhållsåtgärder har påverkat antalet tågförseningar på olika bansträckor. Nu öppnar infrastrukturministern lite grann på dörren för att de ska kunna göra det här. Säkerhetstillståndet för Trafikverket omprövas med jämna intervall, har jag förstått, och vid större omorganisationer. Med anledning av den senaste tidens konstaterade brister och oroande tendenser i olycksstatistiken vill jag fråga hur det går med säkerhetstillståndet för Trafikverket vid kommande revision. Bedömer statsrådet att Trafikverket kan få förnyat säkerhetstillstånd av Transportstyrelsen? Vilken beredskap har statsrådet om Trafikverket blir underkänt?

Herr talman! Jag förstår att regeringen vill tala om allt annat än det egna ansvaret för järnvägens situation. Man vill prata om S. Man vill prata om historien. Varför pratar man inte om sitt eget ansvar? Under den tid som Catharina Elmsäter-Svärd har varit statsråd har antalet urspårningsfarliga fel ökat med 181 procent. Det är inte S fel. Det är inte historiens fel. Det är statsrådets ansvar. Sverige har tillsammans med Rumänien Europas mest missnöjda resenärer. I snart åtta år har vi haft en moderatledd regering med ansvar för järnvägen. Under den tid som du påstår dig ha storsatsat har över 700 underhållsarbetare vid järnvägen varslats om uppsägning. Det har skett under den tid som du har varit infrastrukturminister. Vi kan prata om ekonomiska resurser och om budget. Catharina Elmsäter-Svärd kom in i riksdagen den 1 mars 1996. Sedan dess har riksdagen fattat 36 beslut om underhållspengar. Inte vid ett enda tillfälle under den tiden har Moderaterna lagt en enda krona mer än Socialdemokraterna. Det är 36 chanser och noll träffar. Så sent som i går röstade Moderaterna - och för övrigt Gunnar Andrén i Folkpartiet - i denna kammare för en nedskärning av underhållsanslaget med 286 miljoner. Se järnvägens problem, ta ansvaret och vidta åtgärderna, så att Sveriges järnvägsresenärer får den järnväg de förtjänar!

Herr talman! Låt mig upprepa: Självklart vill Miljöpartiet ha mer pengar, tillräckligt med pengar, till underhåll. Men vi vill satsa långsiktigt. Vi vill ha förutsägbarhet och stabilitet och undvika ryckighet i anslagen, som försvårar verksamheten och gör den mindre effektiv. Vi vill få ut mesta möjliga underhåll av pengarna. Det är bra att det har startats utredningar och att regeringen begär att Transportstyrelsen och Trafikverket ska redovisa vad de tänker göra för att förbättra arbetet med att åtgärda fel och förbättra tillsynen. Men med tanke på det akuta läget är det viktigt att redan nu sätta in ännu mer konkreta åtgärder och att regeringen tar till sig kritiken från Riksrevisionen, bland annat, och tar sitt ansvar att agera mer aktivt. Jag undrar om infrastrukturministern ser fler omedelbara åtgärder som regeringen själv kan vidta för att förbättra situationen i järnvägsnätet och underlätta för Trafikverket i arbetet med detta. Kan det till exempel komma någonting mer i regleringsbreven för 2014 till Trafikverket och Transportstyrelsen, utöver registret över tillgångar, som statsrådet redan har nämnt? Jag undrar också vilka möjligheter infrastrukturministern ser att Trafikverket har att skaffa sig tillräcklig kontroll över järnvägsnätet och dess tillstånd inom nuvarande system och organisation, med de inbyggda brister som jag har talat om tidigare. Vi i Miljöpartiet föreslår att underhållet av järnvägsnätet ska utföras av Trafikverket i egen regi. Och kanske ser nu även infrastrukturministern att det behövs en ny organisation för svensk järnväg med ordning och reda och ett samlat ansvar för underhåll, som i Schweiz, som har en väl fungerande järnväg, där tågen går i tid. Jag hoppas att vi inte ska behöva se stora olyckor, som i Storbritannien, där man privatiserade och fragmenterade och först därefter tog sitt politiska ansvar och återförde underhållet och samlade det. Med förhoppningen om denna insikt hoppas jag att jag på övertid får önska infrastrukturministern och alla andra här en god jul och ett gott nytt år.
Herr talman! Jag är glad över att Anders Ygeman har observerat att resenärerna i Rumänien är mindre nöjda med sin järnväg än vi är i Sverige. Det kan jag förstå, för jag är en av de få som har försökt åka på järnväg i Rumänien, till staden Bra?ov från Bukarest. Det var inte lätt, för spåren räckte inte hela vägen. Det var ett problem. Jag förstår de passagerarna. Men, herr talman, nu gäller det anslagen. Det är Anders Ygemans specialområde att se anslagen ur ett enda års perspektiv. Men det är precis som statsrådet säger. 86 miljarder under en tioårsperiod - eller det kanske blir tolv år, till och med - är faktiskt mer än 42 miljarder. Det är ganska mycket till underhåll och reinvesteringar. Det är så man måste se detta. Ett visst år kan det naturligtvis variera med 286 miljoner. Men det är ändå en marginell summa, jämfört med de väldiga anslagsökningar som behövdes för det väldiga underhållsberg som hade byggts upp under ett stort antal år - jag gör inte Socialdemokraterna, Vänsterpartiet eller Miljöpartiet speciellt ansvariga. Det är problemet, och det gör att det måste till så höga anslag. Så mycket pengar som Miljöpartiet har till alla saker finns det ingen mänsklig makt i världen att ha över huvud taget.
Herr talman! Alla järnvägens aktörer har nu för första gången gått gemensamt ihop för att jobba för tåg i tid. Vi skulle inte ha sett det samarbetet för några år sedan, men det finns en insikt om att alla måste samarbeta med varandra. Det är oerhört viktigt. Det kan aldrig, Siv Holma, vara okej att kompromissa med säkerhet, varken för dem som ska köra på våra spår eller för dem som ska jobba på eller vid spåren. Här finns en riktigt stor utmaning med tanke på att vi ska jobba ännu mer med underhåll samtidigt som resenärer förväntar sig att trafiken ska flyta på så ostört som möjligt. Därför är det också avgörande att komma ifrån det akuta avhjälpande underhållet som stör, förstör, kommer oplanerat, kostar mer och ställer till det för människor och företag. Annika Lillemets var inne på att man på kort varsel stänger av trafiken på de lågtrafikerade banorna. Min tanke är att med dessa underhållsinsatser styra mot ett mer förebyggande underhåll där man i planeringen i järnvägsnätsbeskrivningen, där operatörer ska köra, också får kunskap om när större insatser ska göras så att resenärer ska förstå och veta vad som händer. Så till frågan om inte Trafikverket borde kontrollera det underhåll som görs i egen regi. Nu ska Järnvägsutredningen med Gunnar Alexandersson - jag antar att interpellanten med flera har lyssnat på honom i dag - identifiera hur funktionen ser ut i dag och påpeka om det finns områden som behöver åtgärdas. Glöm inte bort att Banverket på sin tid också körde egenkontroller på sin verksamhet. Egenkontroller av entreprenörerna i dag innebär inte att Trafikverket är fråntaget något ansvar. Trafikverket har det yttersta ansvaret, och verket gör också kontroller - framför allt oannonserade kontroller. Riksrevisionen tog i sin rapport upp frågan om totalentreprenader eller inte. I den redogörelse som regeringen lämnade till trafikutskottet framgick att regeringen inte riktigt delade Riksrevisionens uppfattning. Riksrevisionen drog långtgående slutsatser om att inte använda så mycket av totalentreprenader eftersom de inte hade prövats. Om de inte har prövats är det svårt att veta om de är rätt eller fel. Det är viktigt att våga jobba mer innovativt, hitta fler sätt att jobba med teknisk utveckling, systematisk utveckling, sådant som kan bidra till att vi får ut mer av de pengar som vi avsätter. Det kan vara svårt att få alla typer av upphandlingar att bygga på empiriskt underlag. Då skulle vi aldrig pröva något nytt. Däremot är det viktigt att följa upp för att se att vi får ut avsedd effekt av åtgärderna. Här finns expertmyndigheten Trafikanalys, men vi tar också hjälp av Statskontoret för att se på styrningen av Trafikverket och om det blir avsedd effekt. Jag skyller inte ifrån mig, Anders Ygeman, men jag kan konstatera att det är rätt illa. Det är just med insikten om hur illa det har varit och fortfarande är som regeringen år efter år skjuter till mer pengar till drift och underhåll. Det var ingen nedskärning som riksdagen beslutade om i går. Snarare var beslutet en konsekvens av att vi gjorde en extrainsats året innan. Nu kommer regeringen att skjuta till 600 miljoner. Vi är uppe i en nivå av närmare 9 miljarder för 2014. Så mycket pengar har man aldrig haft för drift och underhåll.

Herr talman! Jag ska ta med ytterligare en fråga. Den handlar om underhållskapaciteten i depåer. Den har inte ökat trots att tågtrafiken har ökat. Jernhusen har i dag en dominerande ställning på marknaden för underhållsdepåer men saknar ett tydligt ansvar för detta. Avser statsrådet att ge Jernhusen ett tydligt ansvar för att tillhandahålla underhållsdepåer i tillräcklig utsträckning? Jag kan konstatera att jag inte har fått svar på varför man inte använder de resurser som finns, till exempel Infranord, för att göra mer direkta satsningar. Jag är kritisk till att statsrådet är mer intresserad av att se till att man får en underhållsbranschmarknad. Det är här och nu som underhållet behövs. Det finns en skuld där, och vi måste genast göra något. Statsrådet talar om att förbättra upphandlingen, empiri och 50-100 entreprenader för att se om den fungerar. Man ska vara positivt inställd till innovation. Jag tycker att frågorna är för allvarliga för att använda sig av försöksverksamheten. Riksrevisionen har en oerhört viktig poäng att i stället för att hålla på den överdrivna tron på att allt ska lösas på en marknad måste man ta ansvar och säkerställa att underhållet blir gjort och att vi så fort som möjligt kommer till förebyggande underhållssatsningar. Riksrevisionen är tydlig med att det är för lite statlig styrning. Detta måste infrastrukturministern ta till sig. Det handlar inte bara om att, som Trafikverket gör, avfärda Riksrevisionens kritik med att den är för teoretisk. Er syn och tro är för teoretisk, inte Riksrevisionens.
Herr talman! Jag rev loss en bit papper här där jag skrivit ned en av frågorna som Annika Lillemets ställde, nämligen hur det går att komma ifrån ryckigheten i drift och underhåll. Frågan hänger ihop med vad Siv Holma tog upp som kan vara kopplat till Infranord och även andra entreprenörer. I går fattade riksdagen beslut om att Trafikverket från och med nästa år kommer att få en annan anslagsstruktur. Eftersom Trafikverket i sin myndighetsroll är trafikslagsövergripande är också anslagsstrukturen gjord för att man ska tänka trafikslagsövergripande. Det blir en viktig del i nästa steg. När viktiga underhållsprojekt gått i gång har en kritisk del varit om järnvägens pengar tar slut men kanske inte vägens pengar. Det värsta som kan hända är att man måste börja bromsa eftersom man inte vet hur det ser ut nästa år. Den övergripande anslagsstrukturen kommer att vara som en gummisnoddsmodell, vilket gör att du kan få arbeten snabbare på plats, hålla uppe produktivitet och effektivitet. Det bästa är att det går att få bort ryckigheten. Trafikverket kan komma ut tidigare på året med upphandling och kan göra upphandlingar över flera år. Det kommer att gynna alla som jobbar med underhåll. En viktig fråga är underhållskapacitet och de olika depåerna. Det var en fråga som togs upp i Kapacitetsutredningen. Vi vill inte att kapacitet tas från järnvägen så att man måste åka oerhört långt för att svarva några hjul. På vägen dit förstörs rälsen. Det ställer också till. Den frågan fanns med i Kapacitetsutredningen. Den är strategiskt viktig. Många av operatörerna tar själva initiativ för att få både avisning, hjulsvarvning och annat att flyta på. Det är mycket viktigt.